Herr talman! Försvarsministern beskyllde tidigare Gunnar Björk i Gävle och mig för att vara för tekniska när vi resonerade i flygplansfrågan. Jag är därför litet nyfiken på vad försvarsministern kan anse om sin partivän Hans Lindblads anförande. Det var intressant, men nog var det tekniskt så det räckte. Hans Lindblad gav en av mina repliker en välvillig tolkning, och sådant är jag inte bortskämd med. Men jag måste ändå rätta till en sak i Hans Lindblads anförande. Han tog upp mitt resonemang om att beslutet om den ena eller andra flygplanstypen skulle ha kunnat bli ett annat, om man hade kunnat jämföra de olika alternativen vid ett och samma tillfälle. Hans Lindblad trodde att detta skulle ha varit 1974 års försvarsutredning. Det var inte detta jag avsåg. Då skulle man ta ställning till om man utöver Viggenprojektet, som man redan hade, skulle ta fram ytterligare ett kostsamt projekt eller om man inte skulle göra det. Den tidpunkt då man möjligen hade kunnat välja annorlunda låg redan långt tillbaka i tiden. Hans Lindblads partivänner stödde då Viggenprogrammet, och det var inte fråga om att jämföra med något annat, t.ex. det som sedan blev B3LA. När vi kom fram till 1974 års försvarsutredning fanns inte denna valfrihet. Den valmöjlighet vi då hade var om vi skulle utnyttja vad vi hade eller om vi i stället skulle ge oss in på en kostnadsmässig upprustning.

Herr talman! Mitt enda försvar för att jag pratade om tekniska frågor är att detta ärende gäller tekniska frågor. Så till frågan om när vi skulle ha haft en valsituation. Den socialdemokratiska regeringen menade väl ändå någonting när den gav myndigheterna direktiv att undersöka möjligheterna att ta fram ett lättare system. Det som sedan blev B3LA-konceptet var inte någonting som myndigheterna hittade på själva. Att Viggen gjordes som ett attackflygplan men också var tänkt som en enhetsplattform för även spaning och jakt sades från början. Men man gjorde efter några år ändå en seriös granskning i den då aktuella försvarsutredningen för att se om vi verkligen skulle ta JA-versionen eller om vi i stället skulle köpa utifrån. Då fanns det inga tankar på att det också skulle bli en tredje generation Viggen, alltså en attackversion efter jaktflygplanet. När Viggensystemet 1960 definierades trodde väl ingen att det skulle leda till att vi skulle fortsätta att bygga den maskinen långt in på 1990-talet och använda den också om 50 år. Tanken att Viggen skulle bli sin egen efterträdare kom fram och gav rubriker omkring 1974-1975. Jag hävdar alltså bestämt att det funnits en möjlighet att väga A 20 mot lättare system. Jag är ledsen över att Bengt Gustavsson tyckte att han inte kunde ta emot det beröm som jag gav honom.

Herr talman! Mycket har redan sagts i dagens debatt om det ödesdigra beslut rörande möjligheten till fortsatt svensk produktion av militära flygplan som riksdagen står i begrepp att fatta. Ytterligare mycket skulle behöva sägas om man hade möjlighet att med argument övertyga folkpartirepresentanterna i riksdagen om det felaktiga i den oheliga allians som folkpartiregeringen har ingått med socialdemokraterna. Vi löper risk att för all framtid rasera möjligheterna till svensk utveckling av avancerade militärflygplan. Maj Britt Theorin fröjdar sig i sin himmel, där hon befinner sig, långt borta från den kalla verklighetens snåla vindar, och Bengt Gustavsson tar försvarsministern varmt i sin famn. Det borde mana folkpartisterna till eftertanke. Detta land är fantastiskt. Vi har inte råd att bygga flygplan för landets försvar, men vi har råd att skänka flera hundra miljoner kronor i u-hjälp till länder som för krig utanför sina egna gränser. Vi har inte råd att producera flygplan till landets försvar, men vi är beredda att anslå miljarder för att kärnkraftverk inte kan tas i bruk. Vi har inte — därför att vi inte anser oss kunna exportera av vår försvarsindustris produkter — råd att producera flygplan, medan alla stora industrinationer världen över tävlar på exportmarknaden. Vi skall tydligen importera flygplan i stället. Hur går det då, Bengt Gustavsson, med budgetunderskottet, som Bengt Gustavsson är så angelägen om att minska? Blir inte det större, när vi skall köpa utifrån? Av debatten i dag framgår klart att socialdemokrater och folkpartister på helt olika sätt tolkar sin kompromiss i utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt. Socialdemokraterna trycker hårt på att vad Saab-Scania AB ien framtid skall producera är skolflygplan, som till nöds skall kunna bära vapen. Det får inte heller bli fler flygplan än vad som behövs för den rena utbildningsverksamheten. Detta är klart utsagt. Folkpartiet, i varje fall försvarsministern, tycks tro att porten fortfarande hålls öppen för att utveckla ett flygplan med möjligheter att utföra attackuppgifter i en hård stridsmiljö. Jag vill ställa en direkt fråga, som vi inte har fått svar på, till försvarsministern: Kommer överbefälhavaren att kunna utreda flygplanet 105:15? Det är nödvändigt att vi får klara besked om vad kompromissen innebär. Dagens debatt har hela tiden visat att man tolkar in olika saker i kompromissbeslutet. Jag skulle därför vilja fråga försvarsministern och Bengt Gustavsson: 1. Ger denna överenskommelse några möjligheter till utveckling av svenska kvalificerade stridsflygplan i en framtid? Saab att 1982 ha någon väsentlig kapacitet kvar för konstruktion och utveckling av moderna stridsflygplan? 2. Hur bedömer försvarsministern och Bengt Gustavsson kostnaderna i en framtid för köp utifrån i relation till kostnaderna för en inhemsk tillverkning av attackplan? Den tredje frågan riktar jag enbart till försvarsminstern: 3. Varför drog försvarsministern undan mattan för den överenskommelse som de facto fanns mellan centern och folkpartiet, den överenskommelse som han hade godkänt? Eller jag kanske skall fråga: Vem var det som höll i mattfransarna? Det står klart att vi för vårt attackflyg inte har behov av någon flygande matta. Vi vet att folkpartiet egentligen är starkt splittrat i denna fråga. Jag skulle vilja argumentera, vädja till och övertala de försvarspositiva inom folkpartiet. Kunde viskningar eller rop hjälpa, skulle jag vilja viska till några och ropa till andra: Tänk er för! Gör en klar markering till förmån för fortsatt svensk flygproduktion! Bengt Gustavsson önskade sig ett regimskifte efter årets val. Det gör jag också, Bengt Gustavsson. Låt oss då få tillbaka en stark trepartiregering. Det vore bra för försvaret, och det vore bra för möjligheterna att få ett vettigt attackflyg i detta land. Hade vi i dag haft kvar trepartiregeringen, är jag övertygad om att det beslut som vi i dag kommer att fatta rörande svenskt attackflyg hade varit mer positivt än det vi tydligen kommer att fatta.

Herr talman! ”Utskottet vill för sin del understryka vikten av aktiva samhälleliga insatser på detta område. Det är angeläget att regeringen låter utarbeta ett program för omställning till civil produktion inom flygindustrin. Vad utskottet nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Så skriver försvarsutskottet beträffande motionskraven på åtgärder för övergång till civil produktion inom flygindustrin. Mot bakgrund av hur de årligen återkommande vpk-kraven tidigare avvisats är detta ställningstagande ett framsteg, vilket enbart kan glädja den som varje år motionerat i frågan. När man läser försvarsutskottets betänkande finner man dock en viss inkonsekvens. Hemställan omfattar såväl vpk-motionen som en motion från socialdemokraterna och en från centern. Däremot söker utskottet hänga upp sitt resonemang enbart på de två sistnämnda motionerna och hänvisar till att en vpk-motion om att ett program för övergång till civil produktion nyligen avslogs av riksdagen. Förklaringen till underligheterna står att finna i näringsutskottets yttrande över motionerna. I detta utskott har man intill det löjligas gräns sökt leka med ord för att konstruera en motsättning mellan kraven på speciella åtgärder för flygindustrin och åtgärder för omställning av krigsindustrin i övrigt. ”De tre nämnda motionerna kan förefalla att i här aktuella delar ha likartad innebörd. I själva verket är emellertid skillnaden mellan dem avsevärd. Motionen 1978/79:2242 vidgar på ett i sammanhanget obefogat sätt frågan till att gälla krigsmaterielindustrin i dess helhet”, skriver näringsutskottet. Vad är detta för nonsens? Den mest konkreta och omedelbara insatsen måste göras inom flygplansindustrin. Därom handlar motion 2242 i motsvarande del, som det brukar heta på riksdagsspråk, och därom har också tidigare motioner handlat — även den motion som nyligen avslogs av riksdagen på näringsutskottets förslag. ”Denna motion tog särskilt sikte på flygindustrins situation”, noteras i en avvikande mening till näringsutskottets yttrande från de folkpartistiska och moderata ledamöterna. Dessa tar emellertid näringsutskottets tidigare ställningstaganden till intäkt för att man inte bör göra någon framställning till regeringen, en ståndpunkt som bestämt måste avvisas. Det går inte att komma ifrån att näringsutskottet genom sitt agerande under hela 1970-talet försatt sig i en omöjlig situation. Nu får inte minst Ingvar Svanberg och socialdemokraterna lida för att de tillsammans med de borgerliga partierna envist avvisat kraven på åtgärder för övergång till civil produktion. Nu försöker man konstruera en motsättning som inte finns mellan behovet av kraftfulla åtgärder för flygindustrin i dag och likartade åtgärder för krigsindustrin i övrigt i ett senare skede. Sanningen är att både socialdemokraterna och numera vissa borgerliga politiker motvilligt och under trycket av en växande opinion och ofrånkomliga politiska realiteter tvingats retirera undan för undan från negativa attityder. Sanningen är att vänsterpartiet kommunisterna under hela 1970-talet drivit kravet på åtgärder för övergång från militär till civil produktion och att hela tiden flygindustrin och Linköping utgjort den mest konkreta frågeställningen. Ett studium av vpk-motionerna och näringsutskottets ställningstaganden ärintressant. Låt mig erinra om hur utskottet drivits till reträtt men hela tiden intagit en negativ hållning. En beredskap för omställning till civil produktion torde för tillverkarna av krigsmateriel vara ett naturligt inslag i företagspolitiken, anfördes 1971 som skäl för att avstyrka kraven på övergång till civil produktion. : Industridepartementet tillsammans med övriga berörda departement följer utvecklingen och överväger vilka åtgärder som kan bli nödvändiga, anfördes 1972. Motionärerna har aktualiserat en väsentlig fråga, hette det 1973, men utskottet ansåg att det primära ansvaret för företagens produktionsinriktning måste åvila företagen själva. Det kan dock vara motiverat från samhällets sida att delta i en planering och eventuellt i speciella fall bidra till att underlätta övergången till civil produktion, anfördes. Den positionen intog man ett par år. Behov av en långsiktig, samordnad planering för alternativt utnyttjande av försvarsindustrins resurser — observera försvarsindustrins och inte enbart flygindustrins — uttalades 1976. En särskild utredning för att undersöka kostnader, metoder och ansvarsfördelning för en alternativ produktionsplanering för krigsmaterielindustrin, vågade man sig på att begära 1978. Regeringen har tillkallat en delegation för att inventera möjligheterna för berörd personal vid flygindustrin till civil sysselsättning och har även beslutat om en särskild utredare som skall ge förslag till alternativ produktionsoch sysselsättningsplanering inom försvarsmaterielindustrin i övrigt, skrev utskottet tidigare i år. Av detta framgår hur näringsutskottet tvingats till reträtter men hur man hela tiden sökt komma från kraven på verkliga åtgärder. Tanken på att utarbeta ett offensivt program för övergången har tydligen varit näringsutskottet helt främmande. Anledningarna till att jag i så hög grad uppehållit mig vid näringsutskottets roll, trots att det är försvarsutskottets betänkanden som behandlas, är främst två. 1. Näringsutskottets yttrande spelar en stor roll för försvarsutskottets behandling av frågan om civil produktion. På försvarsutskottets pluskonto skall dock noteras att detta utskott baserar sitt tillkännagivande på samtliga motioner i ärendet, medan näringsutskottet avstyrkt vpk-motionen. 2. Näringsutskottet har hela tiden som frågan om civil produktion aktualiserats agerat på ett mycket märkligt sätt. Detta utskott bär stort ansvar för att inget blivit gjort för att möta den situation som nu råder vid Saab-Scania i Linköping. Det är på detta utskotts inrådan riksdagen år efter år avvisat vpk-kraven om ett program för övergången från militär till civil produktion. Den situation som råder vid Saab-Scania hade inte behövt råda. Det hade inte varit nödvändigt att stå så tomhänt inför den omställning och nedgång i den militära flygplanstillverkningen som man nu gör. Det hade varit fullt möjligt att ha ett annat alternativ än arbetslöshet för arbetare och tjänstemän i denna situation. Det hade varit möjligt att ha ett färdigt program för utnyttjande av de resurser som frigörs vid en nedskärning av den militära produktionen. Regering och riksdag har ett stort ansvar för försummelserna i fråga om planering för alternativ produktion. Inför de anställda som känner djup oro för framtiden kan aldrig den passiva och avvisande hållningen försvaras. Det är ett viktigt framsteg att försvarsutskottet i dag uttalar: ”Det är angeläget att regeringen låter utarbeta ett program för omställning till civil produktion inom flygindustrin.” Men, herr talman, det hade varit ännu bättre om ett sådant uttalande gjorts för många år sedan, som vi från vpk krävt. Då kunde det i dag ha funnits ett program. Då kunde anställda vid Saab-Scania haft meningsfulla arbetsuppgifter som väntat på deras insatser när flygplans tillverkningen minskar eller upphör. Då kunde Linköpings kommun ha sett med större tillförsikt på den framtida utvecklingen. Försummelserna i det förgångna är svåra att reparera. För dessa försummelser bär regeringar och riksdag ansvar gemensamt med företaget. Nu gäller det att beslutsamt agera för att ett program äntligen utarbetas för övergång till civil produktion. Nu är det brådskande! Försvarsutskottets ställningstagande ligger alltså i linje med vpk:s krav och innebär ett steg i den riktning vi länge förordat. Med hänsyn till att yrkande 4 i vpk-motionen 2242 därmed väsentligen kan anses tillgodosett skall jag inte nu framställa något annat yrkande på denna punkt än utskottets. Det finns begränsningar i försvarsutskottets syn på vilka områden som bör kunna komma i fråga för alternativ produktion. Betydligt fler än de som utskottet pekar på är säkert möjliga. Vi har tidigare angett flera områden såsom energi, miljö, kollektivtrafik och sjukvård. Det finns också skäl att betona att ett riksdagsuttalande till regeringen måste följas upp med krav på att ett program verkligen utarbetas och att detta blir offensivt. Det är illavarslande att regeringspartiets företrädare i försvarsutskottet förenat sig med moderaterna i en reservation som yrkar avslag på motioner som kräver åtgärder för civilt utnyttjande av industriella resurser. Folkpartiets agerande är så anmärkningsvärt att jag kräver ett besked av någon företrädare för detta parti om motiven för dess handlande. Det beskedet intresserar säkert också de anställda vid Saab-Scania i Linköping. Jag inbillar mig inte för ett ögonblick att man kan slå sig till rooch hoppas på ett program för övergång till civil produktion. Den politiska och fackliga opinionen måste fortsätta. Den har dock vunnit en framgång som det gäller att gå vidare på. Nu måste man kräva omedelbara åtgärder, När det gäller yrkande nr 5 i vpk-motionen, om att riksdagen bör uttala att personalen vid Saab-Scania under omställningen till annan produktion skall garanteras anställning vid företaget, ställer sig försvarsutskottet avvisande, Denna hållning grundar utskottet på vad näringsutskottet anfört. Näringsutskottet lyckas dock inte framlägga några vägande skäl mot förslaget. Man har tidigare avvisat krav på sysselsättningsgaranti i andra branscher. Vissa stödformer finns. Anställningstryggheten skall tillgodoses genom lönsam ny produktion och inte genom statliga stödåtgärder. Detta är vad utskottet anför. Men när utskottet anför utredningsarbete med sikte på alternativ sysselsättning som skäl mot att personalen garanteras anställning till dess att sådan produktion kommer till stånd, då måste man fråga sig om inte utskottet trasslar in sig i sitt eget resonemang. Vad det handlar om är att ännu finns inte någon alternativ sysselsättning. Vi kräver att sådan skall skapas. Men vi kräver också att de som i dag sysselsätts med militär flygplanstillverkning skall garanteras sysselsättning under omställningen till annan produktion. Kravet på sådan garanti har framförts från personalhåll och är fullt rimligt. Hur olika partier ställer sig till denna fråga blir ett svar på de öppna brev som riktats till politikerna från fackliga organisationer. Vänsterpartiet kommunisterna tvekar inte på denna punkt. De anställda måste få en sådan garanti, detta av flera skäl. 1. Arbetare och tjänstemän har genom sina arbetsinsatser säkrat att statliga beslut har kunnat förverkligas. Därför har också staten ett särskilt ansvar när det gäller anställningstryggheten i samband med nya statliga beslut. 2. Om man vill satsa på alternativ produktion, där resurser och kunskaper från den nuvarande produktionen tillvaratas, då måste det också vara viktigt att personalen kan deita i omställningsprocessen. Det måste finnas en rad angelägna områden som behöver såväl de resurser som det kunnande som i dag binds till militär flygplansproduktion. Då bör också personalen kunna garanteras anställning under en omställning till annan produktion. Uppenbarligen krävs det även här en växande opinion för att bryta en negativ inställning och ett motstånd. Det är beklagligt om detta krav skall mötas av samma negativism som kraven på planering för civil produktion har mött. De som drabbas av denna hållning är de anställda inom flygindustrin. Jag yrkar bifall till motionen 1978/79:2242 yrkande 5 om att riksdagen uttalar att personalen vid Saab-Scania under omställningsprocessen till annan produktion garanteras anställning vid företaget. Jag vill samtidigt yrka bifall till punkterna 1, 2 och 3 i samma motion. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp ytterligare en vpk-motion, nämligen nr 354 angående den militära underrättelsetjänsten. Det har länge funnits skäl att kritisera nuvarande ordning på detta område. Trots de avslöjanden som gjordes i samband med den s.k. IB-affären har ingen förändring skett. Fortfarande är denna verksamhet ställd utanför nödvändig insyn. Det är naturligtvis viktigt för vår nationella säkerhet med en väl fungerande säkerhetstjänst. Vpk menar dock att denna bör fungera som ett civilt organ direkt under försvarsdepartementet.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande 1978/79:23, som nu behandlas, är om inte till omfånget så dock till innehållet ett omfattande och betydelsefullt aktstycke. Av tidsskäl skall jag inte gå in på alla de områden där jag har haft anledning att väcka motioner, utan jag skall i stort sett begränsa mig till det avsnitt som berör flygplansfrågan. Dock några ord om de motioner som jag och mina medmotionärer väckt beträffande försvarets ekonomi och system för kompensation för prisstegringar. Det är ett helt orimligt förhållande att riksdagen gång efter annan lägger fast målsättningen för försvaret, men att dessa beslut inte kan förverkligas därför att försvarets utgifter för bl.a. löner stiger snabbare än den kompensation som försvaret erhåller för inträffade löneoch kostnadsstegringar i övrigt. Detta innebär att vi år efter år får en försämring av försvarets ekonomi, vilket resulterar i minskad försvarseffekt. Försvaret har genom fortlöpande rationaliseringar, nedläggning av fredsförband och en kraftig minskning av den fast anställda personalen sökt nedbringa kostnaderna för fredsorganisationen. I alla andra sammanhang är det den offentliga sektorn som skall expandera för att bl.a. klara sysselsättningen. Denna rationalisering inom försvaret kan inte drivas hur långt som helst. Även de i försvaret anställda behöver ha en rimlig arbetssituation och en god arbetsmiljö. Jag sätter värde på att utskottet så seriöst har tagit upp motionen om behovet av ökade insatser inom personalvården. Det är alldeles ofrånkomligt att det måste skapas möjlighet till förbättringar på detta område. Rationaliseringar och personalinskränkningar skapar nämligen betydande personalvårdsproblem. Det beslut, som här i dag skall fattas, om den framtida anskaffningen av attackoch skolflygplan är ett från försvarspolitisk, industripolitisk och samhällsekonomisk synpunkt utomordentligt viktigt ställningstagande. Folkpartiregeringen avvisar såväl utvecklingen av flygplanet BILA som av SK 38/A 38. Regeringen säger sig göra detta av ekonomiska skäl. Föredragande statsråd anför att han inte finner det försvarbart att binda sig för projekt som kan komma att äventyra förutsättningarna att upprätthålla ett balanserat försvar. Utskottsmajoriteten går i stort sett på samma linje. Ja, såvitt jag förstår, så är ändock alla — bortsett kanske från vpk — ense om att vi även i framtiden skall ha ett försvar och att vi även skall ha ett flygvapen. Vad jag saknar i regeringsförslaget liksom i utskottsbetänkandet är hur anskaffningen av flygplan skall ske i framtiden med beaktande av bevarad trovärdighet för svensk neutralitetspolitik. Herr talman! Vi byggde för drygt 40 år sedan upp en svensk flygindustri. Vi gjorde det inte utan skäl. Såväl 1930 års försvarsutredning som 1933 års flygkommission var eniga om nödvändigheten av att vi inom landet skulle kunna utveckla och producera stridsflygplan. Bakom detta låg i första hand en säkerhetspolitisk bedömning. Såvitt jag förstår finns det inga nya faktorer som kan ha påverkat och förändrat en sådan bedömning. Svensk teknologi har sedan länge haft internationellt högt anseende. Detta gäller inte minst på flygets område. Många svenska konstruktörer har ägnat sig tidigt åt flygplansutveckling, men när vi på allvar började tillverka stridsflygplan åren före kriget var vi ändock tvungna att ta in ett stort antal amerikanska tekniker. I dag rekryterar amerikanarna experter i Sverige. Saab-Scanias flygdivision är nu även internationellt sett en industri med högt teknologiskt kunnande. Det är detta företag som nu allvarligt hotas främst på utvecklingssidan av att en majoritet av riksdagens ledamöter synes vilja satsa på skolflygplanet Ulltotten —-jag har hört det benämnas så, och det låter ju inte speciellt avskräckande — i stället för på SK 38/A 38 eller motsvarande. Eller vad är det —-jag vill upprepa den fråga som Olle Aulin ställde — egentligen som kompromissen innebär? Det är utomordentligt oklart, och det tycks vara utomordentligt svårt att få ett klart besked. Försvarsministern frågade tidigare i dag på tal om Saab-Scania och sysselsättningen där: Vilken annan industri kan uppvisa en orderbeläggning för tio år framåt? Han ville på det viset låta påskina att sysselsättningen vid Saab-Scanias flygdivision inte skulle beröras. Ja, den sysselsättning som det här gäller under tio år ligger på verkstadssidan, men det stora antal kvalificerade tekniker som arbetar på utvecklingssidan berörs snabbt, om inte riksdagen bestämmer sig för utveckling av ett avancerat stridsflygplan i framtiden. Jag tycker att man skall ha det i minnet. Alla hoppas vi att Sverige inte skall komma i krig, men det är som en framstående militär en gång uttryckte det: ”Frågan är, vad vi i vårt land är beredda att betala för något, som förmodligen inte händer, men som om det händer, får fruktansvärda konsekvenser.” Ja, det är en allvarlig fråga, och svaret får inte avgöras av tillfälliga samhällsekonomiska problem. Det vi är beredda att satsa på försvaret måste alltid ytterst bli beroende inte bara av dagsläget i världen — vilket är oroande nog — utan även av tänkbara utvecklingslinjer i en oviss framtid, där det gäller att vara mera realist än optimist. Det verkar av den förda debatten som om flygplanstillverkningen endast vore en samhällsekonomisk belastning. Så är ju ingalunda fallet. I ett läge då svensk industri genomgår en inte minst för samhället dyrbar omstrukturering är det viktigt att slå vakt om och stödja utvecklingsindustrier. Jag har i motionen 2271 redovisat vad flygindustrin betytt och betyder för utveckling av produkter på det civila området, exempelvis inom vindkraftsenergin, på det submarina området, när det gäller medicinsk teknik och civil elektronik liksom på bilområdet och på civilflygsområdet. Det är ett utvecklingsarbete som betyder mycket inte minst samhällsekonomiskt. Vi behöver ur näringspolitiska synpunkter slå vakt om det höga teknologiska kunnande som vi förfogar över vid Saab-Scanias flygdivision. > Sedan har man varit inne på att Saab-Scania inte har någon civil produktion. Jag vill då framför allt understryka, som jag gjort många gånger, att försvarsindustrin är en relativt liten del av verksamheten inom Saab Scania. Vi kan naturligtvis, herr talman, i fredstid köpa flygplan från utlandet. Men de bästa möjligheterna att styra kostnadsutvecklingen har vi vid inhemsk utveckling och produktion. Vi får dessutom då ett för vårt eget försvar ”skräddarsytt” vapensystem, och en stor del av utgifterna återbetalas genom bl.a. de skatteinkomster som de inom flygindustrin sysselsatta tillför stat, landsting och kommun. Med en samhällelig ekonomisk totalkalkyl synes det vara en omöjlighet att skaffa flygplan billigare än genom inhemsk utveckling och produktion. Det talas så mycket om alternativ sysselsättning inom försvarsindustrin. Några konkreta förslag redovisas inte. Beträffande flygindustrin är största möjligheten — inte till alternativ utan till kompletterande produktion — att bevara utvecklingskapaciteten på den militära sidan. Då skapas förutsättningar för att i internationellt samarbete bygga upp även en civil flygindustri. Socialdemokraterna i Linköping och över huvud taget i Östergötland söker ge sken av att de anvisat vägar till alternativ produktion vid flygdivisionen bl.a. på det medicinskt-tekniska området och på transportområdet. Några som helst analyser av vad det skulle kunna ge i sysselsättning har inte redovisats och än mindre om de olika produkter, som man förordar, över huvud taget kan finna köpare. Det är ett försök att komma ur den för socialdemokraterna helt naturligt besvärliga situationen, att de genom sitt agerande i flygplansfrågan kan orsaka en betydande arbetslöshet i Linköping liksom stora svårigheter för Linköpings kommun. Herr talman! Försvarsfrågan är förvisso inte speciellt röstvärvande. Jag anser dock att vi som ansvariga politiker har att se till att om vårt land skulle drabbas av ofred skall så många som möjligt ha en rimlig chans att överleva. För detta fordras god utbildning för dem som skall delta i det militära försvaret, och de måste förfoga över vapen och vapensystem som är åtminstone likvärdiga med motståndarens. Även totalförsvaret i övrigt måste i fred ges resurser så att nationen har en rimlig chans att överleva som fri nation. Försvaret får därför inte gång efter annan bli en budgetregulator, som man prutar på när det är ont om pengar. Försvarets behov måste alltid tillgodoses utifrån gjorda säkerhetspolitiska bedömningar.

Herr talman! Jag vill ta ett par minuter av kammarens dyrbara tid i anspråk för att belysa vad dagens beslut om det militära försvarets fortsatta utveckling i flygplansfrågan kan innebära för Volvo Flygmotor AB i Trollhättan. Jag vill först ge Volvo Flygmotors ledning och olika fackföreningar en särskild eloge för att de, trots att de under den socialdemokratiska regeringen trodde på en fortsatt utveckling av den svenska flygindustrin, ganska tidigt började ta upp utveckling av civila projekt och alternativ produktion. Man har därför samarbetsprojekt i gång med flera utländska företag. Ett avtal med General Electric skulle ge sysselsättning åt 150-200 personer, och det har nu med hjälp av lån eller garanti från staten på 125 milj.kr. blivit färdigt. Men vid statsminister Ullstens besök på Volvo Flygmotor den 4 maj i år klargjordes, enligt tidningsreferat, vad vi i och för sig redan visste, nämligen att detta projekt inte alls kompenserar det bortfall av arbetstillfällen som den politiska uppgörelsen i flygplansfrågan ger upphov till. Skall man slippa varsla 150 tekniker om avsked inom ett år måste man även få möjlighet till avancerat utvecklingsarbete. Ju fler svenska flygmotorer man kan få beställning på till skolflygplan eller till lätta attackflygplan, t.ex. av typ Åslingen, desto lättare har man att få kontrakt för att vidareutveckla och bygga t.ex. den amerikanska Garretmotorn. Det skulle innebära 300-600 arbetstillfällen. Åke Gustavsson nämnde en del av detta i sitt anförande — liksom försvarsministern — och anförde General Electrics villkorslån, som jag tidigare talat om. Man behöver ett minst lika stort lån av staten för att köpa in sig i Garretprojektet. Jag hoppas att regeringen är villig att ställa upp då också. Socialdemokraterna vill ju inte ha nyutveckling av svenska flygplan, men däremot erkände Bengt Gustavsson att det kanske behövs en nyutvecklad motor. Folkpartisterna, som skrivit sig samman med socialdemokraterna i utskottet, säger däremot att skrivningen innebär att man kan fortsätta att titta på Åslingen. Man kan undra vad uppgörelsen egentligen innebär. Statsminister Ullsten ville vid sitt besök i Trollhättan inte ge något besked om man skall ha en svenskutvecklad motor eller ej i det lätt beväpnade skolflygplan som ingår i den folkpartistiska-socialdemokratiska flygplansuppgörelsen. Saab-Scania vill ju helst köpa en utländsk och färdigutvecklad motor. 'Jag hoppas i alla fall att båda dessa partier också kan enas med oss om att motorerna bör tillverkas och vidareutvecklas i Sverige och i Trollhättan. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 3 vid försvarsutskottets betänkande nr 23 och f. ö. till utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av den intensiva gårdagen kom jag 30 minuter för sent med min anmälan till dagens talarlista — en något stelbent riksdagskanslibyråkrati — och placerades längst ner på talarlistan och får bara sex minuter. Men det ger mig ju å andra sidan en chans att ge den här debatten en högre lyftning och en värdig avslutning. Det tillhörde förr det politiska spelet att försöka utmåla kommunister och andra socialistiskt tänkande människor som försvarsfiender som var villiga att utlämna landet till fftäömmande makt. För mig som kommunist är det naturligt att säga att Sverige skall ha ett försvar som värn för vår nationella självständighet och officiellt proklamerade neutralitetslinje. Men samtidigt vill jag slå fast att vårt starkaste försvar, vårt bästa skydd i en orolig värld, är en konsekvent neutralitetspolitik och fortsatt alliansfrihet. Det olyckliga för vårt land är att vi aldrig har lyckats få en militärledning som genomsyrats av insikten om detta. Under andra världskriget fanns det många stollar med officersfullmakter som ville att vi skulle traska i väg i Karl XII:s fotspår. Under tiden därefter har stormaktstänkandet tagit sig uttryck i att man skapat en försvarsordning som till betydande delar haft stormakternas milltärapparat som förebild. Den svenska militärledningen har aldrig accepterat den grundläggande filosofi som inte bara vi kommunister utan svenska folkets majoritet har i den här frågan, nämligen att aktiv fredspolitik och konsekvent neutralitet är det som kan ge oss en chans om det blir ett krig. Ett sådant resonemang har aldrig accepterats av militärledningen. För dem är Sveriges skydd beroende på hur många dyra och sofistikerade flygplan vi har, hur många ubåtar och hur många miljarder som de får till förfogande. Under hela efterkrigstiden har militärpolitiken också utformats utifrån detta synsätt. En allians mellan borgare och svenskt storkapital har dirigerat spelet i korridorer och kammare, och de socialdemokratiska försöken att bromsa detta — i den mån de har funnits — har ömkligen kommit till korta. Maj Britt Theorin har visserligen kämpat väl och tappert för en förnuftigare linje, men i sina krav på grundläggande förändringar av den försvarspolitiska filosofin har hon fått kämpa ganska ensam på barrikaderna — tyvärr. Men kampen har naturligtvis inte varit resultatlös. En växande opinion mot miljardrullningen tvingar nu regeringen och militärledningen till vissa reträtter när det gäller frågan om flygplansanskaffning, som ju är det verkliga ginnungagapet när det gäller svenska folkets skattepengar. ÖB skall nu än en gång utreda attackflygets framtid. Jag tror det finns anledning att se upp, så att det inte bara blir en taktisk reträtt och en kringgående rörelse för att med andra manövrer och nya uppfräschade argument tvinga på svenska folket något annat svindyrt flygplansprojekt. Trots att det nu har bromsats en smula på det här området är det meningen att riksdagen i dag skall fatta ett beslut som innebär att militärutgifterna för nästa budgetår skall vara 13 111 955 000 kr. Tar man med belopp som finns men som inte syns, torde man utan överdrift vara uppe i 14 miljarder kronor. 14 miljarder kronor. Det är en svindlande summa, som också innebär att Sverige ligger i topp i världen när det gäller militärkostnader per capita. Den unga socialdemokratin sade: Inte en man, inte ett öre till militären! Sedan gick man med på allting, och nu är vi alltså uppe i en militärbudget på officiellt drygt 13 miljarder. Socialdemokratin föreslår 12,7 miljarder. Jag vill inte kalla det ett alternativ i militärfrågan. Vi vill ha en helt annan typ av försvar än den nuvarande militärordningen. Hur vi vill se principerna för en ny militärordning har jag haft tillfälle att utveckla tidigare. Tider: medger inte att jag går närmare in på det nu, men det handlar om ett försvar som är anpassat till vårt lands resurser och vår neutrala position och som är uppbyggt efter helt andra principer än de nuvarande. I konsekvens därmed har vi föreslagit en minskning av militärkostnaderna med 50 96. Jag yrkar bifall till arbetarpartiet kommunisternas motion 694. Eftersom jag ser att försvarsutskottets ordförande sitter här och i anslutning till att jag i det här inlägget har betonat att en konsekvent neutralitetspolitik är vårt lands viktigaste värn vill jag säga att jag reagerar med kraft mot de nu bekräftade uppgifterna att NATO använder norra Sverige som övningsplats för sitt flygvapen. Jag vill passa på att fråga Per Petersson, som är så känslig när det gäller utnyttjandet av norrbottniskt territorium: Är Per Petersson beredd att fördöma detta och att agera mot det i fortsättningen? Kommer Per Petersson som försvarsutskottets ordförande att utnyttja utskottets initiativrätt?
Herr talman! På den direkta frågan, som gäller att militära plan från NATO skulle ha varit verksamma i övre Norrland, vill jag svara att jag i går på förfrågan från journalister sagt att det är mycket olämpligt att det varit på det sättet.

Herr talman! När det gäller försvarsfrågan i sak vill jag för vinnande av tid instämma i vad Bengt Gustavsson anfört i inledningen av den här debatten. Sverige kommer att ha ett starkt försvar. Försvarsfrågan är och kommer att förbli en hela folkets angelägenhet. Våra ansträngningar för avspänning inom världssamfundet — en fråga som f. ö. behandlades i riksdagen förra veckan — är naturligtvis av stor vikt för att uppnå framgång i dessa ansträngningar. Flygplansfrågan är en viktig del av dagens beslut, och det har också framgått av flera av inläggen här. Sverige har en framstående egen industri för tillverkning av krigsflygplan. Eftersom denna industri till betydande del är förlagd till min egen kommun finner jag det angeläget att ytterligare understryka några saker. Men först vill jag ta upp en fråga som överraskande nog kommit i skymundan i dagens debatt. Den berördes av Bengt Gustavsson i hans anförande inledningsvis. Jag tänker på försvarsutgifterna. Vilket utrymme har vi och vilket utrymme kan vi ta ansvar för när det gäller anslag till försvaret? Vi vet att samhällsekonomin befinner sig i miserabelt skick, och någon ljusning kan väl knappast skönjas — i varje fall inte för dagen. För egen del kan jag inte bortse från sådana realiteter i det sammanhang som vi nu diskuterar. Frågan om alternativ civil produktion inom de industrier som i dag tillverkar militära flygplan utgör en viktig del ide överväganden som ligger till grund för socialdemokraternas ställningstagande. I den motion, nr 2255, som socialdemokraterna avlämnat och som behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 42, föreslås att 4 milj.kr. skall avsättas för teknisk forskning vid Linköpings högskola. Avsikten är att snabbt initiera ett forskningsoch utvecklingsarbete för att ta fram olika produkter av civil karaktär med hög teknisk kvalitet. Åke Gustavsson nämnde f. ö. exempel på produkter som finns upptagna i den här motionen. Försvarsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över motionen.

Efter vad som hänt torde det bli svårt för de borgerliga politikerna att med krav på trovärdighet tala sig varma för sysselsättning och alternativ produktion inom försvarsindustrin. I en situation när praktiskt taget alla inser nödvändigheten av en omstrukturering inom försvarsindustrin finner jag det mycket anmärkningsvärt att man från borgerligt håll inte vill medverka till att underlätta en sådan omstrukturering. De anställdas organisationer vid exempelvis Saab i Linköping har begärt sådana särskilda insatser. Det kravet har f. ö. framförts också i andra sammanhang. Vad hade varit naturligare än att i samband med dagens beslut i försvarsfrågan ge de ytterligare resurser som begärts från socialdemokratiskt håll — detta särskilt om man ser frågan mot bakgrund av vad som skett i flygplansfrågan, med de hundratals miljoner som lagts ned på utredningar i det sammanhanget. Jag är alltså utomordentligt besviken på de borgerliga partiernas inställning till framtagning av civila produkter inom försvarsindustrin. Företagen i fråga har naturligtvis också de sitt ansvar, men samhället bör inte dra sig undan att ställa resurser till förfogande. Från socialdemokratisk sida kommer vi att fullfölja vårt arbete för att därigenom trygga sysselsättningen för de anställda och en progressiv utveckling för svensk industri. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till de socialdemokratiska ställningstagandena i de betänkanden som vi nu behandlar.

Herr talman! Både Olle Aulin och Per-Olof Strindberg har frågat mig om jag anser att vi kommer att ha kvar någon flygindustri i framtiden. Mitt svar på frågan är att vi inom överskådlig framtid kommer att både utveckla och tillverka flygplan i det här landet. I mitt första anförande i kammaren i dag specificerade jag i fem punkter varför vi kommer att ha kvar en flygindustri, och det finns ingen anledning tillatt repetera vad som där sades. I utskottets skrivning sägs att mina direktiv till överbefälhavaren leder till att statsmakterna får ett tillräckligt beslutsunderlag avseende alternativa flygplanssystem. Olle Aulin frågar mig nu vad vi egentligen vill. Jag har här fyra tättskrivna A 4-sidor. Rimligtvis kan jag inte uppta kammarens tid med att förklara vad som finns på dessa fyra sidor. Detta skulle ta mycket lång tid. Per-Olof Strindberg betonade vikten av att det totala försvarets olika delar har erforderlig beredskap. Därför är det av vikt att inte bara förband inom det militära försvaret och det civila försvaret övas utan att också förmågan att leda vårt land under krigsförhållanden då och då kontrolleras. Det är med tillfredsställelse jag kan meddela riksdagen att en försvarsövning för regeringens kansli och vissa centrala totalförsvarsmyndigheter i dag har avslutats i Karlsborg. Den har syftat till att studera och öva samverkan inom landets högsta ledning under skärpt beredskap och krig. I övningen medverkar bl.a. delar av statsrådsberedningen och samtliga departement. Befattningshavare i departement och olika statliga myndigheter fick tillfälle att pröva och komplettera de planer som ligger till grund för den ledning av landet, som riksdag och regering skall utöva vid kriser och i krig.
Herr talman! Jag ställde frågan huruvida vi i fortsättningen kan ha någon kapacitet kvar för konstruktionsoch utvecklingsarbete när det gäller moderna stridsflygplan.

Slutligen skall man då ha robotutveckling och civil produktion. Men min konkreta fråga var alltså huruvida man har möjligheter till ett fortsatt konstruktionsoch utvecklingsarbete när det gäller ett svenskt modernt stridsflygplan. Min bedömning är att den utvecklingskapaciteten inte kommer att finnas kvar vid Saab efter dagens beslut. Den andra frågan som jag ställde var: Hur blir det med det uppdrag som ÖB har fått? Jag ställde denna fråga därför att tolkningarna är så olika dels av vad propositionens skrivning innebär, dels av vad som menas med utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt. Jag är tacksam om dörren kan hållas på glänt. Har någon här, t.ex. Hans Lindblad, satt in foten så att dörren inte helt kan stängas för fortsatt utveckling av kvalificerade stridsflygplan inom svensk industri, då är jag tacksam.
Herr talman! Den fråga som Olle Aulin nu ställt gäller om vi i framtiden ensamma kommer att kunna utveckla en ny grundplattform efter Viggen eller om vi måste samarbeta med andra länder när det gäller ett sådant utvecklingsarbete. Det är egentligen bara supermakterna och några få andra länder som anser sig ha råd att ensamma utveckla nya grundplattformar. Alla de övriga har valt att samarbeta för att med längre serier kunna hålla nere kostnaderna. Frågan om vi i framtiden ensamma kommer att kunna utveckla nya stridsflygplan eller inte kan för dagen inte besvaras. Allt beror på hur väl vår flygindustri lyckas när det gäller övergången till civila flygplan och om man därigenom kan bibehålla erforderligt antal skickliga tekniker för att även i framtiden ensamma kunna klara utvecklingen av nya stridsflygplan.
Herr talman! Vi moderater menar att det borde ha funnits möjligheter att utveckla B3LA eller A 38-planet. ÖB anser också att det borde ha varit möjligt att inom rimliga nivåer utveckla det planet. Där skiljer vi oss åt. Men vi hoppas fortfarande att dörren står på glänt i vad gäller möjligheterna att utveckla ett skolflygplan som kan uppträda i svår stridsmiljö och som är beväpnat och som kan göra insatser i den miljön.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande 1978/79:48, som vi nu har att behandla, är fogad en reservation som följer upp en motion från socialdemokraterna om en höjning av fordonsskatten för traktorer, lastbilar och andra skattepliktiga fordon än personbilar och motorcyklar. Detta krav itamförde vi redan 1977, då fordonsskatten höjdes för bilar och motorcyklar, men ingen motsvarande höjning skedde för övriga skattepliktiga fordon. Vi 115 finner det orättvist att undanta vissa fordonsslag från likvärdig beskattning. Det lägger en tyngre börda på hushållen och de enskilda människorna. Det åstadkommer också stora tröskeleffekter mellan olika fordonskategorier. Utskottet anser att vårt förslag skulle innebära en chockhöjning för den tyngsta trafiken och inverka menligt på denna del av näringslivet. Den borgerliga politiken under snart tre år har medfört en klar försämring av hushållens standard. Det kan också påvisas en klar förändring av bruttosparandet från 1976 till 1979. Den offentliga sektorn har minskat sin andel från 30 96 år 1976 till 6 96 år 1979. Samtidigt har bruttosparandet i den privata sektorn ökat från 70 till 94 26. Nästan hela ökningen av sparandet har skett i företagen, och förmögenheten inom näringslivet har ökat. Det vore intressant att få veta om de näringsgrenar vi här diskuterar utgör något undantag i det fallet. Under samma tid har statens finanser starkt försämrats. Vårt förslag om en höjning av fordonsskatten för traktorer, lastbilar och andra skattepliktiga fordon skulle tillföra staten ytterligare 300 miljoner. Det kan möjligen anföras att det är ett blygsamt tillskott, men varje förslag som förbättrar finanserna och som inte går ut över de sämst ställda i samhället borde hälsas med tillfredsställelse. Den borgerliga majoriteten i utskottet avvisar nu, liksom tidigare, vårt yrkande med att det ”närmast torde få betraktas som ett led i motionärernas finanspolitiska program”. Detta är en svag motivering för att gå emot vår motion. Herr talman! Med dessa kortfattade motiveringar ber jag att få yrka bifall till den vid skatteutskottets betänkande nr 48 fogade reservationen av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! Regeringen har ju i en proposition om trafikpolitiken föreslagit att man skall ersätta kostnadsansvarighetsprincipen, som i och för sig inte har blivit genomförd, med en ny prissättningsprincip för transporter som skall bygga på samhälleliga marginalkostnader. För vår del anser vi att det sistnämnda sättet att beräkna kostnaderna helt bör avföras ur den trafikpolitiska debatten. För det talar flera skäl och framför allt det förhållandet att detta beräkningssätt knappast går att tillämpa på mer än vissa delar av transportsektorn. I stället bör fordonsbeskattningen användas som ett av flera trafikpolitiska instrument för att åstadkomma en transportapparat som från samhällsekonomisk synpunkt, från miljöoch energipolitisk synpunkt är den bästa möjliga. En successiv överföring av godstransporter på långa sträckor och medeldistans från lastbil till i första hand järnväg men också till kustoch insjöfart är ett sådant trafikpolitiskt medel. Vi anser det vara en avsevärt bättre åtgärd, och vi anser att man i samband med denna övergång bör se över beskattningen. Vi är av den uppfattningen att man mer och mer bör övergå till att låta resp. trafikgrenar själva bära sina kostnader. Lastbilstransporterna har varit kraftigt subventionerade av samhället och är det fortfarande. De höjningar som nu Nr 143 föreslås kommer inte på något nämnvärt sätt att förändra detta förhållande.

Detta bör ses i sammanhang med sysselsättnings — den årliga fordonseffekterna och de regionala effekterna. Med en sådan politik finns det möjlighet att göra verkliga förändringar, något som är av behovet påkallat. Utskottet vill över huvud taget inte diskutera sakfrågorna. Det säger man rakt på sak i sitt betänkande och hänvisar just till propositionen 99 om trafikpolitiken. Nu är det inte vi från vänsterpartiet kommunisterna som bestämmer i vilka propositioner regeringen skall lägga fram sina olika förslag eller i vilket sammanhang de olika propositionerna skall behandlas. Men om man -— vilket kanske inte vore helt onaturligt — hade fört samman det betänkande som vi nu behandlar med det betänkande som kommer senare om trafikpolitiken hade man kanske fått ett bättre sammanhang i dessa debatter. Dessutom hade ju skatteutskottet sluppit nesan att inte sakligt behandla vår motion. Jag yrkar, herr talman, bifall till vpk-motionen 2479. Samtidigt vill jag säga att vi har för avsikt att avstå från att rösta beträffande den socialdemokratiska reservationen om höjning av den årliga fordonskatten. Vi menar i den här motionen och även i trafikmotionen att det främst är i fråga om de rörliga kostnaderna och alltså inte i fråga om de fasta som man möjligen kan vinna något på ett överförande av godstransporter från lastbil till andra transportmedel.
Herr talman! Med hänsyn till vad de båda tidigare talarna sagt kan det kanske finnas anledning att tala litet grand om grunderna för det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till. Den årliga omfördelning av fordonsskatten som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 48 är ett sista led i en skattereform som pågått under strängt taget hela 1970-talet. Redan 1970 lade dåvarande finansministern Gunnar Sträng fram ett förslag om en omfördelning av fordonsskatten för motorfordon och släpvagnar med en totalvikt om 3 ton och därutöver. Den propositionen hade nr 138, kan jag nämna för den som vill forska i det historiska. Förslaget motiverades med att man ville ha en anpassning till bl.a. 1963 års trafikpolitik. I propositionen från 1970 av finansministern Gunnar Sträng redovisades att ungefär 80 96 av de lastbilar och tyngre fordon det här var fråga om skulle komma att få en skattesänkning. Avsikten var att den här reformen, som skulle genomföras i fem etapper under 1970-talet, skulle medge skattelättnader för den tyngre fordonstrafiken. Man motiverade detta med hänsyn till näringslivet. Det beslut vi står beredda att fatta i dag är egentligen bara ett fullföljande av den proposition som den dåvarande regeringen framlade. Det här är femte 117 och sista etappen av den omläggning som den gången föreslogs. Med hänsyn till detta blir man naturligtvis litet förvånad över att socialdemokraterna såväl 1977, när vi fattade beslut om fjärde etappen i den här omläggningen, som nu när vi skall besluta om sista delen av den inte vill vara med längre utan i stället kommer med förslag om skärpningar av skatten. De skärpningar som man nu föreslår är så stora som 40 96. Man kan inte annat än konstatera att det blir fråga om chockhöjningar som naturligtvis kommer att påverka trafikpolitiken i stort. Låt mig förkorta den här debatten genom att konstatera att båda de motioner som här diskuteras — den socialdemokratiska och vpk-motionen — är av den arten att de ingalunda gäller en skattefråga. De måste sägas vara av främst trafikpolitisk karaktär. De här motionerna borde ha väckts med anledning av en helt annan proposition, nämligen proposition 99. Jag håller gärna med Hagar Normark om att statens finanser behöver stärkas. Och jag håller gärna med om att 300 milj.kr. skulle vara en god förstärkning av statens finanser. Men jag kan inte hålla med om att man kan ta dessa 300 milj.kr. till detta. Det blir ett alldeles för stort ingrepp. Det innebär att man raserar den trafikpolitik som vi är färdiga att bygga upp inom ett annat område. Jag kan inte heller hålla med om att det är någon orättvisa. De linjer som vi nu fullföljer är en politik på detta område som vi varit överens om under hela 1970-talet. Visst är det riktigt att vpk inte kan bestämma hur regeringens propositioner skall se ut.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
Herr talman! Vi anser från vårt håll att det inte är en likvärdig beskattning som föreslås av den borgerliga regeringen, utan traktorer, lastbilar och vissa övriga motorfordon är här undantagna från en beskattning. Tage Sundkvist sade att motionerna snarast var lagda i ett trafikpolitiskt syfte, men utskottet avfärdar dem ju med att de främst är att se som en del i vårt finanspolitiska program. Därför anser jag att 300 milj.kr. inte är att förakta, och på den punkten delar Tage Sundkvist min uppfattning. Jag tror i motsats till honom att vi mycket väl kan ta den här höjningen.
Herr talman! Den proposition som har gett anledning till vår motion rör ju beskattningsfrågor, och det gör tvivelsutan vår motion också. Men efter den bedömning som Tage Sundkvist här har gjort kan man inte förstå annat än att han anser att den senaste omfördelningen av fordonskatten rimligen också skulle ha varit en trafikpolitisk fråga. Avsikten med omläggningen var ju trots allt trafikpolitisk, nämligen att förändra förutsättningarna för de olika transportsätten. Det om något är väl en trafikpolitisk fråga. Nu tycker jag inte att det är mycket att ta upp tid med att tala om vart den här frågan hör. Som jag sade inledningsvis hade det naturligtvis varit bättre, om utskotten hade sammanfört den trafikpolitiska och den trafikskattepolitiska debatten. Då hade saken kommit i ett riktigt läge.
Herr talman! Den trappstegsvisa justering och omläggning av fordonsskatten som vi var överens om redan i början av 1970-talet har man varit väl medveten om under många år. Därför betyder den inte några starka ingrepp i trafikpolitiken, i varje fall inte alls på samma sätt som de chockförändringar som man skulle få om man plötsligt skulle höja med 40 96. Sedan är det bara att konstatera, Hagar Normark, att det är alldeles givet att man kan säga att det blir vissa påverkningar. Men vad som framför allt har hänt är ju att socialdemokraterna radikalt har förändrat åsikt från den tid då de satt i regering och lade fram förslag på den här punkten till nu, då det gäller att fullfölja det. riksdagsarbetet under de närmaste två veckorna

Herr talman! Axel Kristiansson har i en interpellation bett mig redogöra för utredningsförloppet inom kommittén för översyn av anställningsskyddslagstiftningen och samtidigt frågat om jag är beredd överväga en tillfällig dispensering från lagen om anställningsskydd vid anställning av ungdomar. Om jag inte är beredd vidta en sådan åtgärd vill Axel Kristiansson slutligen fråga vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Anställningsskyddskommittén tillsattes i december 1977 och har fått i uppgift att ta upp flera frågor kring sambanden mellan sysselsättningsproblemen och anställningsskyddslagstiftningen. Ett problemområde är de regler som gäller vid driftsinskränkningar och permitteringar. Det gäller att förbättra skyddet för de anställda och samtidigt finna lösningar på de ekonomiska problem för arbetsgivarna som följer av skyldigheten att bereda arbetstagarna trygghet i anställningen. Ett annat område är det som Axel Kristiansson har berört i sin interpellation, nämligen om anställningsskyddslagen till någon del verkar hämmande på viljan att nyanställa arbetskraft och då bl.a. ungdomar. Här kommer reglerna om provanställning och praktikarbete in i bilden men också lagens regler om uppsägningsskyddet. Inom kommittén har man redan från det att arbetet påbörjades varit ense om att det är nödvändigt att försöka fastställa vad som är fakta, innan man överväger att föreslå några ändringar i anställningsskyddslagen. De enkäter och andra undersökningar som hittills har gjorts i olika sammanhang har inte haft den uppläggningen och den bredden att de medger några säkra slutsatser av det slag som har förekommit i debatten. Kommittén har därför låtit statistiska centralbyrån genomföra en omfattande undersökning av de faktiska verkningarna bl.a. på företagens anställningspolitik av den nu gällande lagstiftningen. Stor omsorg har lagts ned på att göra denna undersökning vederhäftig och rättvisande. Parallellt med arbetet på den statistiska undersökningen har gjorts en sammanställning av innehållet i kollektivavtalen på anställningsskyddslagens område och en serie rättsliga genomgångar av lagen och av arbetsdomstolens praxis. F. n. pågår det avslutande arbetet med utvärderingen av den statistiska undersökningen. Utvärderingen kommer att behandlas i kommittén under den närmaste tiden, och därefter är tiden kommen att ta ställning till vilka åtgärder som kan komma i fråga. Kommittén kommer eventuellt att i en särskild rapport publicera det material som har arbetats fram för att detta skall kunna bli känt i den allmänna debatten redan innan kommittén kommer med sina ställningstaganden. Jag vill upprepa att kommittén har varit enig om denna uppläggning av arbetet. Ingen part har i kommittén begärt att provisoriska eller annars tillfälliga lagstiftningsåtgärder skall vidtas innan underlagsmaterialet har arbetats fram. Jag har fortlöpande varit underrättad om hur kommittén har bedrivit sitt arbete, och jag har delat dess uppfattning om arbetets uppläggning. Av det följer också att jag anser att det inte bör göras några ingripanden i anställningsskyddslagstiftningen, vare sig genom dispensregler eller på något annat sätt, innan materialet föreligger. Denna min uppfattning har också delats av riksdagen vid den nyligen avslutade behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:21. När det gäller Axel Kristianssons tredje fråga kan vi glädjande nog konstatera att arbetslösheten bland ungdomar sjunkit under de senaste månaderna. I april var således 31 000 ungdomar arbetslösa, vilket är 5 000 färre än för ett år sedan. Samtidigt har vi emellertid ett stort antal ungdomar i beredskapsarbete och utbildning. Regeringen har gjort den bedömningen att ungdomarna även under kommande vinter kan komma att möta svårigheter på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund beslutade regeringen nyligen om en rad åtgärder inför nästa budgetår. Tyngdpunkten i det s.k. 18 punktsprogrammet ligger på utbildningsåtgärder. Det är min övertygelse att åtgärder för att ge ungdomarna yrkesutbildning är avgörande både för de ungas möjligheter att få arbete och för näringslivets möjligheter att kunna tillgodose sitt behov av arbetskraft i en uppåtgående konjunktur.

Herr talman! Jag ber att först få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag är fullt medveten om arbetsmarknadsministerns stora engagemang i den här frågan, och jag ifrågasätter inte detta på något sätt — det är således inte det som föranlett mig att interpellera.

Dispenseringen skulle gälla intill dess utredningen är färdig. Jag har sagt i min interpellation, och jag vill gärna upprepa det här, att en sådan dispensering självfallet inte skulle gälla dem som nu är i arbete utan dem som söker arbete efter det att en dispensering införts. Den redovisning som lämnats vad det gäller utredningsförloppet i samband med den översyn som nu pågår av anställningsskyddslagstiftningen tycker jag tyder på att utredningen kommer att ta tid. Jag har full förståelse för detta. Man har ju här att ta ställning till mycket komplexa frågeställningar, och det är klart att det här som i alla andra sådana sammanhang måste föras partsresonemang. Jag vill gärna kortfattat skjuta in här att kanhända skulle just ett sådant praktiskt prov på hur lagstiftningen fungerar, som en dispensering skulle utgöra, kunna ge ett utomordentligt värdefullt svar på frågan om vem som egentligen har rätt i den diskussion på det här området som förts ganska länge. I fråga om utredningsförloppet vill jag ändock säga att utredningen detta till trots har tagit onödigt lång tid. Jag gjorde mig underrättad om förloppet för ca ett år sedan, och då hade faktiskt inte mycket hänt i utredningen. Det faktum att det går sakta tycker jag ger belägg för angelägenheten av min andra fråga. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att man här behöver ha en mycket bred faktainsamling. Naturligtvis är jag fullständigt på det klara med att detta är utomordentligt värdefullt, men en sådan faktainsamling tar tid, och jag är inte övertygad om att den ensam ger de svar som man skulle vilja ha i ett sådant sammanhang. Jag tror därför — jag vill upprepa det — att en komplettering med ett praktiskt prov på hur arbetsmarknaden skulle fungera i vid en lägsta åldersgräns för lagens giltighet skulle vara av utomordentligt stort värde. Som svar på min tredje fråga säger arbetsmarknadsministern att regeringen i det här avseendet förbereder en rad åtgärder, varvid utbildningsfrågorna sätts främst. Att så sker noterar jag naturligtvis med tillfredsställelse. Men låt mig, innan jag går närmare in på detta, konstatera att vi, även om vi i dag talar om kanske inte en högkonjunktur men ändå en betydligt förbättrad konjunktur, alltjämt har en hög arbetslöshet, framför allt en hög ungdomsarbetslöshet. Enligt den senaste undersökningen har faktiskt ungdomsarbetslösheten ökat från 23 000 till 30 000. Vi måste dessutom vara medvetna om att åtskilliga tiotusental ungdomar kommer att söka sig till arbetsmarknaden nu när skolorna slutar, och det gör naturligtvis problemet ännu större. Vidare kan man nog inte räkna med —jag tror att det är ett riktigt antagande — att insatser i form av utbildning löser alla problem. Det är väl ingen överdrift att säga att vi aldrig har satsat så mycket på detta område som just nu. Jag ger gärna arbetsmarknadsministern en eloge härför. Samtidigt är det naturligtvis svårt att klara både kapacitet och kvalitet och dessutom, skulle jag vilja säga, den flexibilitet som är nödvändig i ett arbetsmarknadsläge som det vi f. n. har. Därför hade det varit både nyttigt och intressant att se hur ett så djärvt grepp som en dispensgivning hade verkat. Det står väl helt klart att man inte kan lagstifta fram några arbeten. Många tecken tyder tvärtom på att lagstiftningen i fråga kan ha den effekten att den verkar återhållande på benägenheten att anställa folk. Man upplever i dag någonting som är rätt underligt och som ger anledning till funderingar över den här problematiken inte minst på sikt, nämligen att företagen hellre vill ha kvar pensionärerna sedan dessa uppnått pensionsåldern än anställa ungdomar om vilka man ingenting vet. Jag kan inte säga vad detta beror på. Naturligtvis spelar många faktorer in. Men allt detta leder ju till att svårigheterna på arbetsmarknaden blir allt större. Förmodligen blir de också bestående. Herr talman! Med dessa kommentarer vill jag än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Att döma av arbetsmarknadsministerns interpellationssvar och av vad han har sagt tidigare är tydligen ungdomsarbetslösheten för honom en konjunkturfråga. För oss andra framstår det ändå — och det gäller framför allt de arbetslösa ungdomarna — som en realitet att ungdomsarbetslösheten är ganska utbredd oberoende av om det är högeller lågkonjunktur. Allt som oftast i debatter, och senast i TV i förra veckan, hävdade Rolf Wirtén, att om vi har en bra ekonomi och om näringslivet fungerar väl, får man också jobb. Större profiter och större export är tydligen det allena saliggörande pillret för att man skall få jobb. Men detta visar också att folkpartiregeringen är oförmögen att komma underfund med arbetslöshetens, och då främst ungdomsarbetslöshetens, egentliga orsaker. Det hjälper inte med högre bolagsvinster och att staten ger ännu mer bidrag till det privata näringslivet. Och inte heller hjälper det med borgerlig ekonomisk politik, där ekonomin får styra politiken och inte tvärtom: att de politiska besluten får styra den ekonomiska utvecklingen. Regeringen lade för en tid sedan fram ett 18-punktsprogram för ungdomens sysselsättning. I programmet tar man inte itu med den nuvarande arbetslösheten och vidare pekar man bara på behovet av utbildning utan att ange var och hur det skall kunna skaffas arbete åt den arbetslösa ungdomen. I interpellationssvaret, liksom i folkpartipolitiken i övrigt, döljer man den rådande arbetslösheten genom att inte räkna in beredskapsarbetena och de olika arbetsmarknadsutbildningarna, som egentligen är ett slags arbetslöshet. Arbetslöshetssiffrorna har gått ned enligt Rolf Wirtén. Men egentligen är förhållandet det att det i dag är ännu fler som är arbetslösa, som inte har jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Så en kommentar till interpellationssvaret. Arbetsmarknadsministern säger att regeringen gjort bedömningen att ungdomarna även under kommande vinter kan komma att möta svårigheter på arbetsmarknaden. Ja, bedömningen är kortsiktig och ganska typisk. Med anledning av denna kortsiktiga bedömning vill jag fråga: Gör man inte någon långsiktig bedömning? Gör man inte den bedömningen, vilket man från regeringens sida borde göra, att man med den här politiken alltid kommer att ställas inför problemet att ungdomarna möter svårigheter på arbetsmarknaden? I det här landet har vi inte haft full sysselsättning och vi kommer inte heller att få det med nuvarande ekonomiska system.

Men om nu utbildningen skulle vara det avgörande måste man ställa sig frågan: Hur kommer det sig då att så många äldre går arbetslösa, som inte är ungdomar men som har yrkesutbildning och erfarenheter från olika jobb? Det räcker naturligtvis inte med att bara hänvisa till att man skall vidga utbildningen. Det finns ju ungdomar som av olika skäl inte vill gå på ett gymnasium för att skaffa sig teoretiska och även en del praktiska kunskaper. Detta kan bero på olika saker, uppväxt, skolmiljö, skolleda osv. Hur skall dessa ungdomar kunna komma till tals? Skall dessa ungdomar, som en följd av arbetsmarknadsministerns uttalande att utbildningen är det avgörande, i fortsättningen bara placeras i facket för arbetslösa? Helt klart är att 18-punktsprogrammet inte ger några exempel på hur man kan skapa fler jobb. Det talas om 10 000 platser i gymnasieskolan och det är naturligtvis bra. Men det ger, som jag sade tidigare, inte fler jobb. Hela programmet går ut på att ge en föreställning om att man skall skapa sysselsättning åt ungdomarna. Men så är ju inte fallet. Programmet tar inte upp problemet med de ungdomar som i dag går arbetslösa. De 10000 gymnasieplatserna är till för att nytillkommande arbetslösa ungdomar under de närmaste åren skall kunna komma in på gymnasiet, och inte för att de som i dag är arbetslösa skall få sysselsättning. Vidare måste jag säga att det är ett ganska stort svaghetstecken när regeringen sätter upp ett 18-punktsprogram för ungdomens sysselsättning, där man ger skolöverstyrelsen i uppgift att redovisa behovet av gymnasieplatser för första hälften av 1980-talet. Sådana saker tycker jag borde vara självklara. Att som regeringen gör ta upp dem i ett program är mera att visa på regeringens okunnighet. Vidare sägs under en punkt att skolöverstyrelsen senast den 30 april skall redovisa en ny bedömning av platsbehovet för nästa läsår. Men borde det inte ingå som en naturlig del i SÖ:s politik att år för år följa också platsbehovet? Detta skall väl inte tas upp som en punkt, som regeringen kan försöka göra sig populär på. Det framgår av det nu lämnade svaret, av tidigare debatter i frågan och av den borgerliga politiken i övrigt att den enda möjligheten att åstadkomma något på detta område är att stödja de ungdomar och de organisationer som nu bedriver aktioner ute i landet för att skaffa fler jobb. För någon tid sedan genomfördes en demonstration i Norrbotten, och en ny demonstration för att skaffa fler jobb åt ungdomarna äger rum i kväll här i Stockholm. I vår skall liksom tidigare år många ungdomar rycka ut från värnplikten, och jag skulle vilja ställa några frågor i anslutning till detta. Det är kanske ca 10 000 ungdomar som efter sin värnpliktstjänstgöring nu skall ut i arbetslivet. Det har gjorts en undersökning på enligt uppgift 28 arméförband, enligt vilken ungefär 48 96 av dem som skall mucka i vår står utan arbete när de rycker ut. Man kan också utgå ifrån att en ganska stor del av dem som ryckte ut under våren liksom även på hösten förra året tillhör dem som är registrerade i dagens arbetslöshetsstatistik. Det kan därför finnas skäl att se över dessa problem. Det kunde vara intressant att höra om regeringen har studerat vad som händer med de ungdomar som rycker ut från sin värnpliktstjänstgöring. Det har också framkommit att de värnpliktiga ungdomarna har svårigheter att få ledigt från förbanden för att söka jobb. Det finns föreskrifter som medger rätt till sådan ledighet, men enligt Värnpliktiga arbetsgruppen, som är en värnpliktsorganisation, är detta ett oerhört stort problem för ungdomarna ute på förbanden. De får inte ledigt annat än i mycket ringa utsträckning. De upplever det definitivt inte så att gällande regler om möjlighet till erforderlig ledighet för att söka arbete följs. De har också bl.a. svårigheter med att komma åt telefon när de skall söka arbete.

Även om ungdomarnas utsikter att få något arbete inte är gynnsamma, skall de ändå ha denna möjlighet att söka jobb. Slutligen kan man bara konstatera att arbetsmarknadsministern i sitt svar i övrigt, som till största delen upptogs av frågan om provanställningar, inte tar någon ställning på den punkten. Det är helt klart att provanställningar inte ger några fler jobb. Man skapar inte fler arbetstillfällen genom att försämra anställningstryggheten på arbetsmarknaden, och det är den enda effekt som dessa provanställningar har. Syftet med dessa från Svenska arbetsgivareföreningen och dess företrädare här i kammaren är bara att ge arbetsköparna större möjligheter att bolla med folk utan att behöva hindras av gällande lagstiftning om anställningsskydd.

Herr talman!

Stockholms läns industrisysselsättning minskade från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet, medan landet som helhet hade en ungefär oförändrad industriell sysselsättningsnivå. Däremot har förändringen i Stockholms län under de tre senaste åren inte varit mer negativ än i landet i Övrigt, snarare tvärtom. Inslaget av branscher, t.ex. textiloch konfektionsindustri, som under senare år haft en snabb strukturomvandling, är obetydligt och varvsnäringen svarar för endast 1 96 av den totala industrisysselsättningen i länet. Verkstadsindustrin har en betydligt större andel av produktion och sysselsättning i regionen jämfört med övriga delar av landet. En betydande del av landets elektroindustri finns i regionen. Jag skulle därför vilja hävda att regionen har en god industristruktur som kommer att visa sig vara en stor tillgång vid framtida strukturförändringar. Det finns således inte skäl till generella åtgärder för att påverka den industriella utvecklingen i Stockholms län. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan däremot vara nödvändiga för att underlätta erforderliga omställningar. Frågan om ett samgående mellan Svenska Maskinverken och Götaverken Ångteknik diskuterades här i kammaren i februari i år. Jag framhöll då att i den situation som uppstått för Svenska Maskinverken fanns det anledning att befara att en annan lösning än ett samgående skulle medföra betydligt kraftigare personalminskningar än de som aviserats. Med hänsyn till den överkapacitet som finns inom branschen synes en neddragning ofrånkomlig. Eftersom Svenska Maskinverkens tidigare ägare Saab-Scania i detta fall kunde erbjuda ny sysselsättning för många, låt vara utanför Järfälla kommun, anser jag att samgåendet var en riktig åtgärd. Min förhoppning är att samgåendet skall leda till ett starkt och i framtiden expanderande företag. Den av regeringen tillsatta kommissionen för de mindre och medelstora varven har till uppgift att utreda frågor om dessa varvs strukturanpassning och behov av stöd. I avvaktan på resultatet av det pågående utredningsarbetet, som bl.a. omfattar Finnboda Varv, vill jag inte göra några uttalanden i fråga om detta varv. Frågan om det oljesaneringsprojekt — Swedish Environmental Protection Service —- som pågår inom Svenska Varv diskuterades här i kammaren i slutet av april. Jag nämnde då att SEPS blivit ett helägt dotterbolag till Karlskronavarvet AB. Frågan om SEPS utveckling hör således hemma under Svenska Varv-koncernen och det ankommer därför ytterst på Svenska Varv att avgöra på vilket sätt man vill utnyttja Finnboda Varvs kunnande på oljesaneringsområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Tyvärr anser jag att svaret andas en optimism som inte kan vara byggd på en ingående kunskap om förhållandena inom den här regionen. Jag vill med några exempel på stora nedläggningar och utflyttningar visa hur regionens tillverkningsindustri har drabbats. Vi vet att Electrolux har dragit i väg med 800 arbetstillfällen från Stockholm. Så har också Elektro Helios gjort med över 500, så Asea med över 300, så Turbin AB de Laval med 470, så LM-företaget AB Ermi med 500, så Hallbergs med 200 och så även Erenco AB. I själva verket förlorade regionens metallindustrier — här är alltså bara metallindustrierna medtagna — 11 000 arbetstillfällen i produktionen då en stor mängd företag flyttades från regionen under 1960-talet. Efter en något bättre situation i början på 1970-talet har nya svårigheter uppkommit: LM Ericssons svårartade strukturkris häromåret kostade regionen två verkstäder i Stockholm, och företaget minskade på mycket kort tid verksamheten med 1500 arbetstillfällen i Stockholmsområdet. Detta hände under åren 1975-1977. Dessutom måste nämnas nedläggningar som inträffat under senare år. Vi har Svenska Dataregister, Lumalampan, Sundstrands Hydraulic och Svenska Flygverkstäder. De här nedskärningarna berör 2000 anställda. Utöver neddragningen inom LM-koncernen i Stockholmsområdet har företag som Atlas Copco och AGA kraftigt minskat sysselsättningen i regionen. Nedläggningen av Svenska Maskinverken innebär nu en ytterligare försvagning av tillverkningsindustrin i området, liksom hotet mot sysselsättningen vid Finnboda Varv. Sammantaget kan vi konstatera att tillbakagången inom industrin har drabbat Stockholms län hårdare än landet i övrigt. Även om vissa indragningar har förekommit inom en rad industrier ute i landet, visar tillgänglig statistik att praktiskt taget hela nedgången i industrisysselsättningen i landet har drabbat Stockholms län. Under tioårsperioden 1965-1975 minskade antalet industrisysselsatta med 13 000 eller med 8 96. Under den kommande tioårsperioden väntas enligt nu gällande prognoser en ytterligare lika stor andel komma att försvinna. Det är en tillbakagång som direkt kan jämföras med vad som skett eller hotar i områden som drabbats mer direkt av teko-, av varvseller av stålkriserna. Mot den här bakgrunden, herr talman, är det omöjligt att i tacket för att industriministern har svarat på min interpellation lägga in någon tacksamhet för hans analys av situationen. Jag har bett att industriministern skulle lämna en redogörelse för regeringens syn på de minskade sysselsättningstillfällena inom industrin i Stockholmsregionen. Redogörelsen innehåller konstaterandet att utvecklingen närmast varit positiv för vår region. Från att regionen har varit en arbetsmarknad med ett stort inslag av industriarbetare får vi emellertid nu uppleva att den får allt mindre betydelse som industriregion. Fram till mitten av 1950-talet fanns en sjundedel av industrijobben i den här regionen, men nu är den andelen mindre än en tiondel. Utvecklingen går snabbt. Tillverkningsindustrin minskade i Stockholms kommun med över 20 000 anställda mellan år 1970 och år 1977. Länet som helhet har klarat sig bättre, men minskningen där blev ändå 10 000. Med detta som bakgrund måste jag beteckna det som anmärkningsvärt att regeringen inte hyser någon större oro för utvecklingen i det här länet. Jag vill. Nr 144 fråga: Är regeringen verkligen av den uppfattningen att inga åtgärder utöver Måndagen den arbetsmarknadspolitiska åtgärder behövs i denna region? Jag skulle uppskat 14 maj 1979 ta om det gick att få ett svar, baserat på den utveckling som föreligger när det gäller industrisysselsättningen. Jag vill också fråga om de farhågor som finns när det gäller dålig lönsamhet inom regionens företag påverkar regeringens ståndpunkt. Dessutom vill jag fråga om regeringen uppmärksammat att problemen inom regionens industri är smygande och att man därmed inte får lika stor uppmärksamhet för den här utvecklingen som i andra delar av landet. Industriministern uttalar som sin mening att samgåendet mellan Svenska Maskinverken och Saab-Scania är en riktig åtgärd. Som ett skäl för detta påpekar han att Saab-Scania kunnat erbjuda nya anställningar för personalen. Herr talman! Med precis samma erbjudanden om anställningar på orter runt om i landet har tiotusentals arbetare fått se sina arbeten flytta till andra landsändar. I själva verket är det inte fråga om verkliga möjligheter till flyttning eller nya jobb. Jag vill gärna understryka att behandlingen av människorna inom industrin står i bjärt kontrast till hur tjänstemännen i de utflyttade statliga verken får stöd från staten. Det borde vara på tiden att parterna vid samgåenden av strukturskäl tog på sig ett verkligt ansvar för de anställda. Svaret visar att industriministern inte avser att ta några nya initiativ för att skapa ny sysselsättning vid anläggningarna i Järfälla. Då är alltså industriministern nöjd med utvecklingen för de anställda vid Maskinverken i Järfälla. Att statligt ägda företags engagemang i strukturomvandlingen inte medför ansvar för sysselsättningen totalt sett anser alltså industriminister Huss vara alldeles riktigt. När det gäller varvsindustrin ligger det ju till på det viset att vi har en kuststräcka på mellersta ostkusten som skall betjänas. Den är 700 km lång och sträcker sig från Oskarshamn i söder till Härnösand i norr. Denna kuststräcka utgör en tredjedel av den svenska kusten, och även sjöfarten i Mälaren är hänvisad till den hamnservice som finns här. En väsentlig del av sjöfarten går genom Stockholms skärgårds svårnavigerade farvatten, och många laster består av miljöfarliga varor. För 20 år sedan — år 1958 — var sex medelstora och mindre varv i verksamhet inom detta område. Det var Gävle Varv med 343 anställda, Lidingöverken med 77, Hammarbyverken med 188, Ekensbergs Varv med 465, Finnboda Varv med 531 och Norrköpings Varv med 306 anställda. Det var alltså nära 2 000 anställda på dessa varv. Alla varven utförde fartygsreparationer och deltog i nyproduktion av fartyg. Den strukturförändring inom sjöfart och varvsindustri som började i mitten av 1950-talet medförde att Gävle Varv upphörde 1962, Lidingöverken 1960 och Norrköpings Varv 1961. I Stockholm hände följande: Hammarbyverken gick upp i Finnboda 1960. Ekensbergs Varv och Finnboda sammanslogs 1970 till en enhet med verksamheten förlagd till Finnboda Varv. Av de 135 sex varven med 2 000 anställda på denna kuststräcka på ostkusten återstår nu ett varv med knappt 500 anställda. Det är en reducering med 74 96. Om Finnboda Varv nu läggs ned hänvisas sjöfarten till Oskarshamn eller till finska varv. Det betyder i sin tur att ett havererat fartyg it.ex. Stockholms skärgård måste bogseras en lång distans, vilket innebär risker både för fartyget och för berörda skärgårdar och stränder. Under gynnsamma förhållanden kan en bogsering ta ett-två dygn. Råder hårt väder eller isförhållanden kan den ta lika många veckor — med ökade risker för ytterligare skador. Även banala haverier, som ofta inträffar med propellrar, roder, bottenventiler och liknande, kommer att medföra extra kostnader och tidsförluster för rederierna, om dockningen måste ske på en avlägsen ort. Det är inte rimligt att ett fartyg som får ett propellerhaveri i Stockholm bogseras 175 sjömil till Åbo eller Oskarshamn för en dags dockning. Jag undrar: Vad kommer rederierna att göra om detta skulle inträffa? Att Finnboda Varv har stor betydelse i sammanhanget bevisas av att den verksamhet man där bedriver har stort värde för hamnverksamheten som sådan. Vi har uppgifter om att hamnverksamheten direkt eller indirekt betyder sysselsättning för 30 000 människor i Stockholmsregionen. Vi har också klara bevis för att varvsverksamheten har avgörande betydelse för hamnverksamheten i stort. Att Finnboda Varv verkligen är engagerat i servicefrågor för fartygstrafiken bevisas av att man under första kvartalet 1979 har haft arbeten ombord på 117 fartyg. 33 av dessa fartyg har dockats. Jag vill med detta understryka vikten av att vi får ha kvar Finnboda. Jag har nu interpellerat industriministern i denna fråga. Av svaret framgår att industriministern, under pågående utredning i den särskilda kommissionen för de mindre och medelstora varven, inte vill uttala sig om Finnboda. Det tycker jag är beklagligt. Nu gäller det att skapa möjligheter för Finnboda att klara den extra svårighet, ja, kris, som orsakats av den minst sagt märkliga behandling som varvet har fått utstå. Först döms varvet ut av ägarna — staten. Sedan överges varvet av ägarna. Vi har inte kunnat upptäcka en enda åtgärd från Svenska Varv eller industriministern som visar att varvet faktiskt finns kvar och måste ha arbetsobjekt. Får man inte fram arbeten, blir ju utredningen i kommissionen illusorisk. Samtidigt som Finnboda har brist på arbeten har vi uppgifter som visar att Svenska Varv vid varvet i Göteborg sysselsätter 700 människor genom entreprenad eller i form av vad som ibland har kallats för grå arbetskraft. Facket vid Finnboda har gått ut i en annonskampanj för att visa att varvet finns kvar. Det är skandalöst att ägarna inte har gått ut i en bred kampanj som kunnat visa att varvet har stora möjligheter. Finnboda Varv, som alltid har sysslat med vad man numera kallar för alternativ produktion, har möjligheter att utveckla en sådan tillverkning. Och att varvet kan sina saker vet vi. Innan AB Götaverken kom in som delägare av varvet hade Finnboda en alternativ produktion med många möjligheter till tillverkning. Jag frågar: Är industriministern beredd att verka för att de negativa effekterna av Svenska Varvs nedläggningsförsök av Finnboda Varv undanröjs? Är industriministern beredd att ge Finnboda Varv möjligheter att agera över hela sitt produktionsregister? Finnboda Varv har tagit fram en marin miljövårdsanläggning som ingår i ett större projekt inom Svenska Varv. Jag frågar när det gäller den delen: Avser industriministern att genom ett påskyndande av projektet skapa förutsättningar för en ökad sysselsättning vid Finnboda?

Herr talman! För nästan precis tre månader sedan diskuterades här i kammaren frågan om huruvida den planerade nedläggningen av AB Svenska Maskinverken i Kallhäll kunde förhindras. Vid det tillfället sökte jag vidga debatten till att även gälla den olyckliga trenden mot en kraftig minskning av antalet arbetsplatser i Stockholmsregionen och fick ett visst meningsutbyte med industriministern. Situationen för Maskinverken, för Finnboda Varv och för industrisysselsättningen i regionen är oförändrat osäker och hotande för flera tusen människor. Jag vill nu i anslutning till Sivert Anderssons interpellation och svaret på den återkomma till den tidigare diskussionen, till förslag och initiativ från vpk:s sida vad gäller både Svenska Maskinverken i Kallhäll och Finnboda Varv. Beträffande Svenska Maskinverken i Kallhäll lämnade industriministern vid föregående interpellationsdebatt en fråga helt obesvarad, och jag vill först återkomma till den. Det som industriministern då inte kunde svara på bör väl idag vara möjligt att lämna besked om, nämligen vad industriministern anser om de förslag till lösningar som de anställda genom sina fackliga organisationer har presenterat. Var de förslagen inte bra? Var de inte realistiska? Vid den senaste debatten kunde industriministern inte svara på de frågorna, uppenbarligen därför att han inte hade tagit del av de anställdas förslag. Sedan vi senast diskuterade Järfälla kommuns problem beträffande Maskinverken i Kallhäll har nya problem aviserats som berör kommunen och det undersysselsatta nordvästområdet. Bl. a. har frågan om Datasaab AB:s fortsatta existens diskuterats. Det är ett företag i vilket staten är delägare och har ett stort ansvar för de många människor som är beroende av de ca 1 100 jobb som företaget ger.

Jag vill fråga detta redan i början av mitt inlägg, då ju frågan om framtidsutsikterna för Datasaab AB inte tas upp speciellt i interpellationen. Industriministern kanske ändå har möjlighet att göra någon kommentar. Situationen på den del av arbetsmarknaden som Svenska Maskinverken och Finnboda Varv tillhör har ju inte blivit bättre, även om industriministerns interpellationssvar närmast kan ge intryck av det. Om industrisysselsättningen i Stockholms län under de senaste tre åren inte har varit ”mer negativ”, som industriministern säger i interpellationssvaret, än i landet i övrigt utan snarare tvärtom är det ändå en dålig tröst för de arbetare som redan drabbats och som kommer att drabbas av nedläggningar, inskränkningar och utflyttningar. Tillbakagången inom industrin har enligt olika bedömare drabbat Stockholms län hårdare än riket i övrigt, precis som Sivert Andersson nyss har påtalat. Det är arbetarna som har drabbats hårdast, medan tjänstemännen har klarat sig något bättre. Antalet industrisysselsatta beräknas sedan mitten av 1960-talet ha minskat med ca 10 96 eller omkring 15 000 personer. Det finns för dagen inget som tyder på att takten i denna utarmning i fråga om industriarbetsplatser har minskat eller kommer att minska de närmaste åren, om inget radikalt görs. Fram till år 1990 kan annars antalet heltidssysselsatta inom industrin i Stockholms län komma att minska med ytterligare 10 000 personer. Det visar bl.a. de utredningar som länsstyrelsen har gjort. Kvinnor, ungdomar och invandrare utgör den största delen av länets arbetslösa. Länsarbetsnämnden räknar med att behovet av beredskapsarbeten under det kommande året kommer att vara drygt 4000 bara för ungdomarna. När vissa verkstadsföretag nyligen annonserat om vissa nyanställningar har det visat sig att just ungdomar, kvinnor och framför allt invandrare inte varit önskvärda till de ledigförklarade jobben. Jag säger det här mot bakgrunden av erfarenheter bl.a. från min hemort, Södertälje. Företagen i Stockholmsregionen har visat ett mycket dåligt intresse för att anställa dem som är arbetslösa på de orter där jobben finns. Självfallet måste man få till stånd en förändring som innebär att en sådan diskriminering av kvinnor, ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden upphör. Industriministern kan säga att det här inte är hans bord — de här problemen borde ha tagits upp i föregående interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern. Men man kommer inte ifrån att problemen med industrisysselsättningen och svårigheterna för ungdomar, kvinnor och invandrare hör intimt samman. Av industriministerns interpellationssvar framgår att han inte anser det vara befogat med några generella åtgärder för att påverka den industriella utvecklingen i Stockholms län. Det är minst sagt förvånande. Erik Huss borde faktiskt ha en del att lära av sin tidigare partiledare, Gunnar Helén, som senast vid en konferens den 24 april i år visade att han förstår problemen liksom betydelsen och nödvändigheten av snabba åtgärder för att hejda nedgången i industrisysselsättningen i Stockholms län. Industrinedläggningarna, utlokaliseringarna och inskränkningarna som drabbat Stockholmsregionen under de senaste 10-15 åren och fortsatta nedläggningar eller s.k. nedbantningar måste tas på allvar. Inte bara arbetsmarknadspolitiska åtgärder är nödvändiga. Det finns mycket goda skäl till att statsmakterna skall medverka till att förhindra en fortsatt nedgång. Vänsterpartiet kommunisterna har i olika sammanhang — inom kommuner, landsting och här i riksdagen — varnat för den här utvecklingen och krävt åtgärder av statsmakterna för att stoppa den. Vi anser inte att Stockholms län skall expandera på bekostnad av andra delar av landet, utan att man i första — Nr 144 hand måste trygga sysselsättningen på nuvarande nivå och ge de arbetslösa ett meningsfullt jobb. Från slutet av 1960-talet har allt fler nedläggningar, inskränkningar och utflyttningar av industriarbeten drabbat Stockholms län. Några kända exempel är LM Ericsson, Atlas Copco, Svenska Dataregister AB, Lumalampan AB, Sundstrands Hydraulic AB och Svenska Flygverkstäder AB. Till det kommer de problem vi ganska nyligen diskuterade här i kammaren och som Sivert Andersson har tagit upp i sin interpellation: Svenska Maskinverken i Kallhäll, Finnboda Varv och andra hotade jobb, exempelvis vid Stora Vika i Nynäshamns kommun med 150 arbetstillfällen. Samtidigt har det skett och sker en omfattande utflyttning av industrier till utlandet. Kapitalexporten år 1977 var över 3 miljarder kronor. Många av de stora Stockholmsföretagen är med här. Det gäller t.ex. LM Ericsson, Electrolux, Atlas Copco, AGA, Saab-Scania och Alfa-Laval, vilka alla ökat antalet utlandsanställda mycket kraftigt. Herr talman! Det är enligt vpk:s mening nödvändigt att en regional industrioch sysselsättningsplan utarbetas för Stockholmsregionen. Grunden för en industrisatsning i regionen skall vara ett statligt utvecklingsprogram för anläggande av industrier som bygger på ny teknik, alternativa energikällor, ökad förädling inom landet och en omfördelning av resurserna från den militära till den civila sektorn. LO-distriktet i länet har ställt frågan om vi skall ha en region utan arbetare. Svaret måste givetvis bli nej. Det måste vidtas åtgärder som ger flera industriarbetsplatser i regionen. Detta är en absolut nödvändighet, då industrin är grunden för att vi skall kunna bygga ut barnomsorg, sjukvård, skola osv. Vi kan inte heller acceptera ett ensidigt näringsliv, byggt på service och offentlig sektor.

Garantera en i huvudsak oförändrad fortsatt verksamhet vid Svenska Maskinverken i Kallhäll och vid Datasaab i Järfälla kommun som nödvändiga förutsättningar för sysselsättning i denna region. Utveckla anläggningar för alternativ energiproduktion. Det här är några exempel på förslag som vi har ställt under senare år som ett bidrag till att söka konkretisera debatten kring industrisysselsättning och arbetstillfällen i Stockholms län. Det måste vara en uppgift för staten att på olika sätt initiera och stödja 139 sådana verksamheter som jag här gett exempel på. Det måste vara en viktig uppgift att bedriva en industripolitik som bättre beaktar även Stockholmsregionens problem. I tre fall som har berörts i debatten i dag — Maskinverken, Finnboda och Datasaab — är det staten som genom sina ägarintressen måste känna ett dubbelt ansvar mot flera tusen människor i de kommuner och den region som det handlar om. Det gäller deras jobb, deras trygghet och framtid. Staten måste i dessa fall ha ett alldeles särskilt ansvar — ett samhällsansvar. Det är betydelsefullt hur industriministern och regeringen ser på de här frågorna, om man kommer att göra något för att förhindra vad som synes ske, genom olika initiativ och åtgärder. Kan industriministern ge en sådan försäkran?

Herr talman! Konstigt nog kan man säga att det arbetas för högtryck på Svenska Maskinverken i Kallhäll just nu. Efterfrågan på företagets produkter är god. Företaget tillverkar bra produkter.

Jag tror i och för sig att de allra flesta av de anställda känner och tar det här ansvaret, därför att det är yrkesskickligt, yrkeskunnigt folk som finns nere på Maskinverken. Men det är bittert att det av dem förväntas ett sådant här ansvar när inte alls motsvarande ansvar för deras framtid förväntas tas av ägarna. Industriministern är nöjd med utvecklingen därför att, som han säger, Saab-Scania kan erbjuda de anställda på Maskinverken ny anställning. Teoretiskt är det riktigt att Saab-Scania kan göra det i rätt stor utsträckning, men för många av dem som är anställda på Maskinverken i Kallhäll är detta bara teoretiska erbjudanden. De praktiska möjligheterna för de anställda att också ta dessa erbjudna arbeten finns i själva verket inte. Kallhäll har under de senaste månaderna tyvärr blivit omtalat inte bara för nedläggningen av Svenska Maskinverken utan också därför att ungdomsvandalismen i Kallhäll nu är mycket omfattande. I stort sett varje veckohelg slås fönstren på Folkets hus ut, kiosken, Konsum, herrekiperingen och de andra privata affärerna slås sönder. Kallhälls centrum är ett av de allra mest vandaliserade områdena i hela Stockholmsområdet för tillfället. Det tycks vara så att kärnan av det gäng av ungdomar som står för fönsterkrossning och andra saker är en grupp arbetslösa ungdomar i de övre tonåren, som runt omkring sig har samlat yngre skolbarn. Det är många som kan tala om att de under det sista dryga halvåret har upplevt en ökad social oro i Kallhäll. Denna beskrivning kommer från lärare, socialarbetare och från barnen själva. Jag upplever hur kamrater till mina egna barn, som har föräldrar vilka jobbar på Maskinverken, är oroliga. En ökad social oro har spritt sig i Kallhäll. Självfallet vill jag inte påstå att det är ett direkt samband mellan det som händer på Maskinverken och det som händer i centrum på kvällarna. Men vi vet, att även om Stockholmsregionen jämfört med många andra regioner i det här landet har en relativt bra sysselsättning, så drabbar arbetslöshetens våndor och problem och sociala följder Stockholmsområdet lika förödande som andra områden. Vi kan aldrig lösa problemen här genom att säga till de ungdomar som hade räknat med att få jobb på Maskinverken eller till de äldre som blir avskedade därifrån: Alla ni kan ta er portfölj och ta pendeltåget in till Stockholm och ta jobb där. Eller säga till dem: Ni kan åka de fem milen till Södertälje och få jobb på Saab-Scania. Industriminister Huss är väldigt okänslig för de sysselsättningsproblem som är en följd av försäljningen av Maskinverken. Han är ganska nöjd med utvecklingen där. Han anser försäljningen vara riktig med, som han säger, hänsyn till överkapaciteten inom branschen. Det är många som har en helt annan uppfattning, och det är framför allt många som i dag ser med väldig oro på att den yrkesskicklighet som Kallhäll hade i en stor grupp människor på Maskinverken kastas bort av samhället. Jag vill knyta an till en av de frågor som Sivert Andersson tog upp och fråga om det verkligen är riktigt att industriministern är nöjd med utvecklingen för de anställda vid Maskinverken i Kallhäll.